Herr talman! Som framgick av mitt föregående anförande är jag medveten om att kommuner och även länsstyrelser har handlat olika i detta sammanhang. Jag har ingen möjlighet att rätta till detta på annat sätt än i den mån ärenden kommer upp såsom besvärsärenden i departementet. Då kan jag visa vad jag anser vara en rimlig lagtolkning av rätten att ge dispenser. Det har jag försökt göra. Om det inte hade förekommit en enda dispens i Stockholm och det hade kommit fram ärenden till Kungl. Maj:t hade jag givetvis prövat dem individuellt och försökt att så gott sig göra låter väga mot varandra de olika intressen som jag har angivit i mitt interpellationssvar till herr Åkerlund och försökt att komma fram till en ståndpunkt huruvida det i detta fall fanns särskilda motiv för ett öppethållande. Jag är alldeles säker på att om ärendena hade prövats av mig och inte av lokala instanser i början men givetvis efter hörande av kommunerna, skulle jag ha kommit fram till att ett betydligt mindre antal butiker skulle hållas öppna på särskild tid i Stockholm än de 40—50 som jag nu tror håller öppet i området. Länsstyrelsen har också förstått att vi anser att här inte finns något grundat konsumentbehov som kan väga över andra intressen vilka också måste tillvaratas i detta sammanhang. I Hälsingborg har de lokala myndigheterna uppenbarligen ansett att det inte finns något starkare behov av öppethållande i den utsträckning som herr Brundin anger. Det kan hända att man i grannlänet — jag känner inte till det, ty några besvärsärenden därifrån erinrar jag mig inte — har haft en annan tolkning. Det är åter en illustration av att det hade varit bättre, om vi från början hade tillämpat en enhetlig praxis. Jag tror att den sittande utredningen också har anledning att överväga denna fråga i samband med ställningstagandet till en fortsatt eller avskaffad affärstidslag i framtiden. Jag skall inte dölja att jag kan förstå den som säger att vi inte alls skall ha någon affärstidslag. Jag tror uppriktigt sagt att det i så fall blir en viss självsanering på detta område. Men jag vet inte om tiden ännu är mogen härför. Jag har ingen uppfattning i detta fall. Utredningen är förutsättningslös. Jag upprepar och understryker vad jag redan har sagt på denna punkt i mitt interpellationssvar. Ett mycket omfattande öppethållande överallt tror jag knappast kan sägas vara till uteslutande fördel för konsumenterna. Kostnaderna för öppethållande de tider som ligger utanför vad som medges i affärstidslagen blir större — i varje fall i den mån man följer kollektivavtalet, ty då tillkommer övertid och mycket annat. I sista hand blir det konsumenten som får betala merkostnaderna. Det går kanske för en enskild affärsidkare att täcka kostnaderna utan att i större utsträckning föra dem över på konsumenten, om affärsidkaren är ensam och drar bestämda fördelar för sin omsättning av detta. Men om det blir en fri konkurrens på det här området, så tror jag att möjligheterna för den enskilde affärsidkaren att låta bli att vältra över kostnaderna är obefintliga. Det är svårt att säga vad som är ett konsumentintresse. Herr Åkerlund åberopade några anonyma utredningar. Jag vill inte bestrida att de har gjorts, men de utredningar jag har sett har i allmänhet gått till så att man vänt sig till ett antal konsumenter och frågat dem: Vill ni ha öppet på söndagar? Det är mycket få konsumenter som inte svarar ja på en så formulerad fråga. Det är väldigt bra om det är öppet på söndagen — förutsatt naturligtvis att det inte för med sig några kostnadskonsekvenser för konsumenten. Ytterligare en förutsättning är, säger jag, att man inte därigenom rubbar konkurrenssituationen mellan olika företag och olika företagstyper. Alla dessa ting kan inte uppfyllas, och därför bedömer jag den typen av utredningar om konsumentbehovet som fullständigt värdelösa och ointressanta. Jag erinrar mig inga fall från Uppsala och Eskilstuna. Att de inte kan ha varit många, det kan jag försäkra herr Åkerlund. Däremot har det funnits åtskilliga fall i Stockholmsområdet där jag mottagit petitioner och fått kritik både i regionalradion och i den lokala pressen, vilket jag har tagit med en viss ro, därför att Stockholmsområdet i detta hänseende ändå är mycket mer gynnat än många andra områden i landet. Vi kan ju inte ha det så att affärstidslagen inte gäller i Stockholm men tilllämpas på andra håll. Därför har jag dragit de konsekvenser jag har gjort, och jag är glad att länsstyrelserna förstått de slutsatser till vilka Kungl. Maj:t kommit fram.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är villig att redogöra för de överväganden som hittills ägt rum inom regeringen angående Sveriges eventuella deltagande i CERN:s 300 GeV projekt och när riksdagen kommer att beredas möjlighet att ta ställning i denna fråga. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara dessa frågor. Inom den europeiska organisationen för samarbete på kärnforskningsområdet, CERN, har sedan början av 1960 talet förutsättningarna för en europeisk storaccelerator studerats och diskuterats. Sex medlemsstater — Belgien, Frankrike, Italien, Schweiz, Förbundsrepubliken Tyskland, Österrike — har förklarat sig villiga att under vissa angivna förutsättningar delta i detta projekt. Enighet råder dock inte i fråga om 1okalisering av denna accelerator. Inom CERN har mot bakgrund av bl.a. den tekniska utvecklingen nyligen presenterats ett helt nytt uppslag för lösande av storacceleratorsfrågan. Den nu tilltänkta acceleratorn skulle till en början få energin 150 GeV. Den skulle senare kunna byggas ut avsevärt. Denna accelerator antas till skillnad från den tidigare diskuterade kunna förläggas till samma område där CERN:s nuvarande accelerator är belägen. Något ställningstagande från svensk sida erfordras inte förrän det står klart om detta nya projekt kommer att föreläggas CERN:s medlemsstater för definitivt beslut. Frågan om ett eventuellt svenskt deltagande kommer att underställas riksdagen i vederbörlig ordning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Moberg för svaret på min interpellation. Den europeiska kärnforskningen är, kan man väl nästan säga, en enda lång lidandes historia, där det varit mycket av diskussion och resonemang men väldigt litet av beslut. Under åtskilliga år diskuterades möjligheterna att förlägga en 300 GeV-accelerator till Lunsenområdet här i Sverige. Det förekom en i och för sig ganska intensiv debatt inom landet huruvida det var riktigt att Sverige skulle anmäla sitt intresse för detta projekt. Såvitt jag vet avstod regeringen från att över huvud taget ge någon mening till känna i denna fråga, vilket väl närmast kunde tolkas som att regeringen inte var särskilt intresserad av att engagera sig i detta projekt. År 1968 tog jag upp denna fråga med dåvarande utbildningsminister Palme. Han svarade att riksdagen så småningom skulle komma att få ta ställning till ett eventuellt deltagande i detta projekt men att regeringen för tillfället inte var beredd att ta någon ställning. Diskussionerna har naturligtvis fort satt, vilket i och för sig är förståeligt, eftersom det rör sig om ganska stora pengar — ett belopp på 2,5 miljarder kronor har nämnts. Det hela har resulterat i att endast sex länder anmält ett konkret intresse, Bland andra har England tackat nej, då England i sitt dåvarande ekonomiska läge inte ansåg sig ha möjligheter att delta i projektet. Sedan har, inte bara på grund av den tekniska utvecklingen, som statsrådet sade, utan naturligtvis också på grund av det kärva ekonomiska klimatet, andra vägar undersökts. Faktum är att Sovjetunionen har en 70 GeV-accelerator. Amerikanerna håller på att bygga sin 200 GeV-accelerator, vilken sannolikt kommer att kunna provköras redan nästa år — i så fall en utomordentlig prestation, såvitt teknikerna kan bedöma. Allt detta innebär att den europeiska kärnforskningen står inför ett dilemma i och med att man saknar en storaccelerator över huvud taget. Statsrådet berörde nu i sitt svar möjligheten att åstadkomma en i varje fall i ett första skede krympt anläggning, varigenom anläggningskostnaden skulle kunna skäras ned nästan till hälften. Detta förslag har på en del länder verkat nästan som en upplivande injektionsspruta, såvitt jag blivit rätt informerad. Engelsmännen säger att deras tidigare nej uteslutande gällde den stora acceleratorn; de förefaller vara positivt intresserade nu. Samma sak sägs tydligen under hand från Norge och Holland. För svensk kärnforskning är det naturligtvis värdefullt att veta regeringens intresse av att engagera sig i denna forskningspolitik. Jag tycker att det är bra att ännu en gång ha fått beskedet att riksdagen kommer att få ta ställning till frågan. Jag förutsätter att statsrådet med det svaret avser att frågan skall underställas riksdagen, vare sig regeringen är positiv eller negativ till ett eventuellt deltagande. min interpellation berör de eventuella överväganden som ägt rum inom regeringen, Hela denna fråga är av så stort intresse för den forskargrupp som det här gäller att jag förutsätter att man inom regeringen noggrant följer dessa diskussioner och överväganden. Det förefaller mig rimligt att man från regeringens sida kommer att — liksom man gjort från andra länders sida — informera om vilket intresse man kan ha att delta i detta nya projekt. Möjligheterna att förverkliga projektet sammanhänger med hur många länder som kan komma att vara med. Sveriges eventuella positiva underhandsinformationer till CERN-organisationen kan också verka stimulerande för andra länder att aktivera sig. Om alla bara skulle avvakta ett eventuellt förslag, finns risken att det kanske inte kommer något förslag över huvud taget. Jag skulle alltså vilja få detta svar av statsrådet Moberg kompletterat med svar på två frågor, som ligger invävda i min interpellation. Min första fråga är: Har regeringen gjort överväganden och i vilken riktning går de i så fall; är regeringen positivt eller negativt inställd till projektet? Min andra fråga är: Därest regeringen har en allmänt positiv inställning till ett engagemang i detta sammanhang, skulle regeringen då kunna tänka sig att ge ett konkret besked till CERN organisationen härom? Detta besked behöver i och för sig inte vara förpliktande, eftersom riksdagen slutgiltigt skall ta ställning till frågan, men det skulle tjäna som information till CERN organisationen och som en stimulans för övriga länder att visa ett aktivt intresse och därmed ge möjlighet att äntligen åstadkomma en europeisk storaccelerator. Herr talman! Jag vore tacksam om statsrådet Moberg skulle vilja komplettera sitt svar med svar även på de frågor jag nu ställt.
Herr talman! Herr Wallmark ställer nu två nya frågor. Den interpellation jag svarade på gällde våra överväganden om det gamla projektet, det som nu får bedömas ha i stort sett historiskt intresse. Därför fann jag ingen anledning att här i kammaren ta upp tid med att tala om hur regeringen har agerat i den frågan under fyra års tid. Nu kommer alltså två nya frågor, som gäller hur regeringen ställer sig till den nya situation som uppkommit helt plötsligt genom att teknikerna i Genéve har upptäckt en del tekniska ting som möjliggör en helt annan uppläggning av projektet. Låt mig, herr talman, svara att vi håller fortlöpande kontakt med utvecklingen via vår delegation. Vi har länge innehaft ordförandeposten i CERN, vilket gör att vi är utomordentligt väl informerade på denna punkt. Vi har fört resonemang med ordföranden i CERN och ordföranden i vår delegation om den nya situationen. Vad vi nu i första hand måste veta mer om är vad den här nya vändningen betyder mera i detalj tekniskt sett. Man befinner sig på ett preliminärt stadium i sina överväganden, och bland teknikerna i CERN pågår nu resonemang kring detta. Först när vi har fått en mer uttömmande redovisning av den sidan av saken är det möjligt för regeringen att ta upp till övervägande om det här projektet är mer förenligt med våra intressen och våra möjligheter än det tidigare. Redan det förhållandet att man enligt de nya idéerna skulle kunna bygga vidare på den stora basorganisation som redan finns i CERN verkar i och för sig lockande. Det är en naturlig utveckling av det arbete som har bedrivits där med stor framgång under mer än ett decennium. Den tidigare idén att man skulle välja en ny plats och bygga upp en helt ny anläggning skulle dra med sig stora baskostnader. Från ett litet land som vårt måste man allmänt sett välkomna denna första indikation om ett nytt lä ge. Längre kan vi för dagen inte sträcka Oss, vi måste själva veta mera. Herr Wallmarks andra fråga gällde om inte svenska regeringen kunde ge underhandsbesked till CERN så att andra länder skulle bli mer positiva. Herr Wallmark, vi agerar inte så, vi spelar inte under täcket, utan vi talar om precis vad vi tycker, och sedan får teknikerna bedöma den situation som uppkommer när land efter land tar ståndpunkt. Vi agerar helt fritt från taktiska beräkningar om huruvida man skall dra med sig andra länder eller inte genom ett för tidigt eller för sent utspel.

Herr talman! Jag tror att den bedömning som herr statsrådet föreföll att göra i första delen av interpellationssvaret var positiv. Anledningen till att man inom CERN kan hålla sig till den nuvarande platsen även för den nya storacceleratorn är ju att man kan göra radien så mycket mindre att utrymmet räcker till och att man kan bygga på den nuvarande basorganisationen. Vidare skall man tydligen kunna använda den nuvarande protoncyklotronen som injektor, vilket naturligtvis innebär en betydande besparing. Jag tolkar den delen av svaret så, att statsrådet anser att man nu står på jorden, och det nya projektet skulle alltså kunna vara av ett visst intresse. Vidare säger statsrådet att han inte vill spela under täcket. Det var ett något märkligt sätt att uttrycka sig, när vi diskuterar underhandsinformationer och underhandsbesked. Det torde inte vara statsrådet obekant att det är ett tämligen vanligt sätt att agera såsom engelsmännen nu tycks ha gjort i detta sammanhang och som norrmännen och holländarna också tycks ha gjort, nämligen att de under hand har informerat CERN-organisationen om att det i och med att objektet blivit av denna storleksordning torde föreligga ett visst intresse från deras sida, vilket gör det möjligt för organisationen att arbeta vidare. Jag skall inte hårdra statsrådets uttalande om att han inte vill spela under täcket — detta uttalande var kanske mindre välbetänkt — ty i de flesta internationella organisationer som regeringen eller andra organ samarbetar med lämnas underhandsinformationer eller underhandsmeddelanden, som så småningom kan komma att resultera i faktiska beslut. Jag menar att om regeringen har ett verkligt intresse — och då kommer jag mera in på den principiella frågan — att stödja kärnforskningen, finns det anledning att visa detta genom ett sådant här handlande. Jag har tidigare i interpellationer haft uppe andra forskningsproblem.

Jag tycker att regeringens engagemang är utomordentligt litet med tanke på de möjligheter som i dag finns att satsa på forskning. Herr talman! Det finns kanske inte någon större anledning att fortsätta denna debatt med statsrådet Moberg. Vi har väl närmast att avvakta vad som kan komma att hända under höstens lopp. Jag förmodar att det finns möjlighet att ta konkret ställning under hösten och att komma med förslag och ställningstaganden kanske redan till höstriksdagen. Jag beklagar att statsrådet anser sig förhindrad av s.k. speltekniska skäl att ge underhandsinformationer om svenskt principiellt intresse i dessa sammanhang.
Herr talman! Om herr Wallmark med sin andra fråga menade att vi skulle fortsätta att agera som vi alltid har gjort, är svaret självklart ja. Men jag trodde att herr Wallmark ansåg att vi just i nuvarande situation — och hans formuleringar ingav mig rätten att dra den slutsatsen — borde föra någon form av resonemang med CERN för att därmed dra in andra länder, och det var detta jag häftigt reagerade mot. Vi kommer att behandla denna fråga som vi behandlar alla andra frågor. Det föreligger självklart ständiga kontakter mellan den svenska delegationen å ena sidan och CERN:s högkvarter å andra sidan, och den svenska delegationen har på vanligt sätt kontakt med regeringen inför de rådssammanträden där frågorna om denna större problematik kommer upp. Vi kommer att agera på precis det sätt vi alltid har agerat, och gjort detta, såvitt jag vet, till de flesta internationella organisationers belåtenhet.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om jag vill medverka till att — under de möjligheter som kan vara till finnandes — erforderlig upprustning av bandelen Malung—Särna kommer till stånd och att en virkesterminal anläggs i Särna. jen Malung—Särna få lägga ned kvarvarande trafik, d.v.s. vagnslasttrafiken. Beredning av detta ärende pågår för närvarande inom kommunikationsdepartementet. Först då beredningen slutförts föreligger underlag för bedömning av nedläggningsfrågan och spörsmål som sammanhänger med denna, bl.a. den av herr Nilsson väckta frågan om en virkesterminal i Särna. Herr Nilsson har också frågat inrikesministern, om det finns möjlighet att som beredskapsarbete upprusta järnvägen och anlägga en virkesterminal, om en virkesterminal kan betraktas som ett sådant industriserviceföretag som avses för erhållande av lokaliseringsstöd och om sådant stöd kan väntas utgå. Efter samråd med inrikesministern vill jag meddela att det inte finns några formella hinder för att de avsedda arbetena drivs som beredskapsarbeten. Sådana arbeten innebär emellertid i regel endast ett tidigareläggande av planerade arbeten. De väljs ut bland objekt, som respektive myndigheter finner angelägna. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till att SJ föreslagit nedläggning av bandelen Malungsfors— Särna. Vad slutligen angår lokaliseringsstöd för virkesterminal föreligger i dag inga möjligheter därtill. Enligt propositionen om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten avses även fortsättningsvis lagringsverksamhet i anslutning till transportfunktionen falla utanför lokaliseringsstödet.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på mina frågor. I svaret erinrar statsrådet om att SJ föreslagit nedläggning av bandelen Malungsfors—Särna och upplyser att ärendet är föremål för beredning i kommunikationsdepartementet. En följdfråga som jag vill framställa är denna: När kan denna beredning väntas vara slutförd och möjlighet för besked förefinnas? För den del av västra och norra Dalarna som är beroende av den trafikled järnvägen utgör är detta en synnerligen vital fråga. I dessa bygder har jordbruk och skogsbruk varit de dominerande basnäringarna, och det torde vara obestridligt att den huvudsakliga anledningen till den befolkningsminskning som här skett är strukturförändringarna inom det skogsbruksdominerade näringslivet. Inom regionpolitikens ram har stöd utgått till näringslivet, men sådant stöd blir meningsfullt endast om transportförsörjningen är tillfredsställande. Detta gäller såväl godstransport som persontransport. Det är därför helt nödvändigt att inordna trafikpolitiken i regionpolitiken, då det bör vara en väsentlig uppgift för denna att stimulera till utveckling. I samband med sin begäran om nedläggning av järnvägen redovisar SJ att bandelen ger ett underskott i driften med cirka 700 000 kronor, vilket motsvarar cirka tre promille av SJ:s totala underskott 1968/69. I detta sammanhang synes den samhällsekonomiska betydelse som den 12 mil långa bandelen har för norra och västra Dalarna vida överstiga den betydelse som dessa tre promille har i SJ:s totala underskott. En kapitalisering av det redovisade underskottet efter sex procent ger en kapitalsumma av cirka 10 miljoner kronor, vartill skall komma belopp för erforderlig upprustning. I sitt remissvar i ärendet till länsstyrelsen anför vägverket att enligt behovsplanen för vägbyggande för åren 1970—19853 erfordras för väg 297 Malung—Särna förbättringsarbeten för 20 miljoner kronor. Vägverket anför vidare: ”Flottningsnedläggningen i Dalälven samt här ifrågasatt järnvägsnedläggning kommer otvivelaktigt att öka trycket på förbättringsarbetena på väg 297 och främst delen Sälen—Särna. Om dessa arbeten skall utföras inom ramen för ordinarie medel torde det ta åtskilliga år att genomföra de här åsyftade förbättringsarbetena.” Länsstyrelsen i Kopparbergs län anför i detta sammanhang: ”Landsvägarna är inte av den standard att det skulle vara möjligt att till dessa överföra de transporter som tidigare gått på järnväg och i flottningsleden. Kostnaderna för vägbyggen, vägförbättring och vägunderhåll skulle stiga väsentligt. Enligt länsstyrelsens mening har SJ gjort en klar felbedömning, när det förutsättes att kostnaderna för de förbättringsåtgärder som kan bli erforderliga på det allmänna vägnätet skulle kunna inrymmas inom ramen för ordinarie medel.

I det utredningsarbete som har föregått fraktavtalet av den 29 januari 1969 förutsättes, ”att det transporterade virket utgöres av såväl vad som avverkas i egna skogar som virke, som bolagen köper från utomstående i ungefär samma utsträckning som f. n.”. Inom Särna—lIdre-området äger kronan 55 procent av skogsmarken, enskilda 10 procent och bolag 21 procent. 14 procent utgörs av allmänningsskogar, Eftersom SJ enbart har förhandlat med bolagen har ägarna till cirka fyra femtedelar av skogsmarken lämnats utanför förhandlingarna, vilket får anses som en märklig förhandlingsordning. Denna absoluta majoritet har inte beretts tilifälle att anföra sina synpunkter beträffande virkesterminalernas belägenhet och nyttjande utan är hänvisad till antingen långa lastbilstransporter eller att försälja sitt virke till ägarna av terminalerna i en klart konkurrensbegränsande situation. Den virkeskvantitet som av SJ har beräknats transporteras från en eventuell terminal i Särna underkänns av en enig skoglig expertis inom området, vilken bedömer virkeskvantiteterna såsom betydligt större. Denna bedömning får även starkt stöd i en av skogshögskolan verkställd avverkningsutredning, som även utvisar att Särna—Idre-området har betydande kvantiteter grov skog. Kommunikationsministerns svar, att det inte finns några formella hinder för att såsom beredskapsarbete företa en upprustning av bandelen samt anlägga en virkesterminal i Särna, betraktar jag såsom positivt. Statsrådet tillägger därefter att sådana arbeten väljs ut bland objekt som respektive myndigheter finner angelägna och att SJ har föreslagit en nedläggning av bandelen Malungsfors— Särna. Även om SJ är den myndighet som svarar för järnvägstrafiken är väl ändå denna fråga betydligt vidare än så. Det torde vara obestridligt att trafikpolitiken måste inordnas i de samhällsekonomiska sammanhangen. Som beredskapsarbeten företas i ganska stor omfattning åtgärder i skogen. För att dessa åtgärder skall vara meningsfyllda förutsätts avsättningsmöjligheter för skogen som råvara, och här kommer ju transportfrågan in som en avgörande faktor. Särna—Idre-området har rik tillgång på råvara som skogen utgör, en råvara som vi även nationalekonomiskt är i behov av för vår export. Såväl norra Dalarna som västra Dalarna behöver arbetstillfällen för sin befolkning. För såväl den industriella utvecklingen som för turistnäringen och även ur försvarssynpunkt är bibehållandet av och en upprustning av bandelen Malung—Särna en mycket viktig angelägenhet. Jag vill ånyo tacka kommunikationsministern för svaret.

Herr talman! Bara ett par repliker med anledning av herr Nilssons inlägg. När det gäller frågan om beredskapsarbeten måste vi ha klart för oss att det är en grundläggande princip att beredskapsarbeten skall vara angelägna projekt. Riksdagen har vid flera tillfällen understrukit den principen. Man kan inte ha olika värderingar beträffande vad som är angeläget beroende på från vilket anslag pengarna skall tas. Däremot bör man naturligtvis utnyttja en situation då det finns ledig arbetskraft som kan utföra angelägna arbeten omedelbart, som man annars skulle ha fått lov att skjuta på. Vad gäller frågan om lokaliseringsstöd till virkesterminaler är mitt interpellationssvar ett exakt återgivande av vad som står på sidan 206 i lokaliseringspropositionen. Utskottet hade inte någonting att erinra mot propositionen. Det föreligger såvitt jag vet inte heller någon reservation med yrkande om att sådana arbeten skall vara stödberättigade. Detta sagt som ett komplement till vad jag tidigare sade om lokaliseringsstöd till virkesterminaler.

Därvid har också förslag lagts fram om att denna fråga skulle lösas i enlighet med den linje som herr Nilsson företräder. Det är min uppfattning att det i denna fråga fordras en fortsatt beredning. Herr Nilsson frågar när den kan vara slutförd. Det kan jag inte lämna något definitivt svar på i dag. Jag hade hoppats att redan under maj månad själv kunna besöka detta trafikområde och sätta mig in i problemet på platsen. Nu har det tyvärr inte varit möjligt av tidsskäl, någon gång beroende på bristande tid för min del, någon gång på att det har varit svårt att samsas om lämpligt datum med de parter, bl.a. de kommunalmän, som det kan vara angeläget att få träffa vid ett besök däruppe. Jag hoppas emellertid att det skall bli möjligt för mig att göra detta besök under juni månad. Herr Nilsson får nöja sig med det beskedet tills vidare på frågan om när beredningen kan vara slutförd i det här stycket. Innan jag själv har gjort detta besök är jag inte beredd att gå in på någon diskussion i sakfrågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det ytterligare svaret på mina frågor. Jag är helt på det klara med att beredskapsarbetena, som statsrådet säger, är beroende av om det finns ledig arbetskraft, som behöver arbete. Men detta bör väl ändå inte lägga hinder i vägen för att arbetskraften sätts in på arbetsuppgifter som är angelägna och som i sin tur skulle skapa förutsättningar för fortsatt sysselsättning. Min åsikt, som jag framfört i detta sammanhang, är att en förutsättning för att man skall kunna ta reda på virket i dessa områden — där vi obestridligen har en riklig tillgång på virke — är att transportbetingelserna är så gynnsamma att tillvaratagandet av virket ger ekonomisk vinst. Grundläggande för det ekonomiska utbytet av de beredskapsåtgärder som vidtas i skogen är också att det går att ta vara på virket. Min uppfattning är alltså att det ur beredskapssynpunkt är en angelägen uppgift att göra de ekonomiska förutsättningarna för att tillvarata virket så goda som möjligt. Jag ber än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord i anledning av herr Nils Nilssons interpellationer. Under den gångna vintern har virkestransporterna på järnväg från Särna varit mycket omfattande — förmodligen så stora att man får gå tillbaka ända till krigsåren för att finna motsvarande förhållande. Om det virke som nu har transporterats på järnväg skulle ha gått med bil på landsväg skulle detta ha medfört stora svårigheter. Eftersom vägen från Särna — speciellt Västerdalsvägen mot Malungsfors — inte är speciellt bra. Jag hoppas därför att järnvägen får ligga kvar tills vidare. Vi får också hoppas att de synpunkter som framförts vid de uppvaktningar som gjorts från berörda kommuners sida, där också representanter från länsstyrelsen och landstinget har deltagit, beaktas och att man bedömer denna fråga på ett positivt sätt när det blir aktuellt att ta slutgiltig ställning.

Herr talman! Första kammaren har inbjudits att instämma i andra kammarens beslut om ytterligare överväganden före bestämmande av lokaliseringsort för myntoch justeringsverkets myntoch medaljtillverkning. Tvåkammarriksdagens arbetsvillkor gör det väl nödvändigt att acceptera denna inbjudan, trots att första kammaren har beslutat att nämnda tillverkning skall förläggas till Eskilstuna. Skälen för detta beslut kvarstår. De utvecklades av herr Sven Nyman och mig när frågan behandlades. Upprepning är överflödig. Sammantaget har dock flertalet av de riksdagsmän som tagit ställning uttalat sig för ytterligare utredning, i första hand siktande till att pröva frågan om lokalisering till stödområde. I detta torde främst ligga ett besked om att stödområdesproblemen måste ges hög prioritet, bl.a. vid utlokalisering av statlig verksamhet. Samtidigt är det dock motiverat att staten bidrager till att dämpa problemen även för strukturomvandlingsort som inte ligger i stödområde. Min förhoppning är, i föreliggande läge, att regeringen efter utredning och begrundan skall finna former för att i ett samlat grepp tillgodose såväl de synpunkter som vägledde regeringen, statsutskottet och första kammaren i lokaliseringsbeslutet till förmån för myntoch medaljtillverkning i Eskilstuna, som kravet på stärkande av stödområdets näringsliv. I detta sammanhang hade utskottet behandlat följande motionsyrkanden: en ökning av utgiftsramen med samma belopp,

Herr talman! När statsverkspropositionen avlämnades vid riksdagens början saknades i dess bilaga 6, som rör försvaret, slutgiltiga förslag på en rad punkter. Det gällde framför allt materielanslagen. Det var först när proposition 110 lades fram i mitten av mars som underlaget för en bedömning blev fullständigt. Det är därför först nu som det går att föra en mera översiktlig och principiell debatt om regeringens försvarspolitik. I bilaga 6 påstår försvarsministern att 1968 års försvarsbeslut — som nu fullföljes — har skapat förutsättningar för att bibehålla värnkraften på en oförändrad nivå och att det även ger erforderlig handlingsfrihet för framtiden. Jag tycker faktiskt att vi skulle kunna slippa höra begreppet värnkraft längre. Det infördes av försvarsministern i ett trängt läge för att han inte skulle behöva erkänna för svenska folket den verkliga innebörden av 1968 års försvarsbe slut. Det beslutets innebörd är att försvarseffekten, d. v. s. vår förmåga att avvärja ett angrepp och därmed att undvika angrepp, starkt avtar. Det är bedrägligt att dölja denna verklighet genom att säga att värnkraften bibehålles och därmed tydligen mena någonting statiskt, som till skillnad från allt annat i samhället är oberört av den pågående utvecklingen. Jag tycker att försvarsministern skulle återgå till det begrepp som han och vi alla andra använde förut, nämligen försvarseffekten. När försvarsministern vidare talar om erforderlig handlingsfrihet, så är det också ett otillfredsställande sätt att uttrycka sig på. Vad är det som är erforderligt? Är det bara att ytterligare kunna minska försvarets möjligheter? Att vår försvarseffekt nedgår starkt kan nu inte hindras. Vill man återgå till den tidigare effekten är detta inte möjligt annat än efter en betydande tidsutdräkt. Men det bekymrar uppenbarligen inte försvarsministern. Han tycker att handlingsfriheten är tillräckligt tillgodosedd i alla fall. Nedrustningen skall tydligen föras vidare och helst under falska förespeglingar att det inte sker någon försämring. När denna nedrustning inleddes av regeringen för några år sedan, motiverades den inte med någon internationell klimatförbättring som skulle kunna minska riskerna för Sveriges del. Man koncentrerade sig på att tala om att det inte skedde någon försvagning. Man kunde kanske också just då till nöds göra detta, eftersom verkningar av anslagsnedskärningar inte blir så märkbara genast. De kommer undan för undan och blir först riktigt påtagliga efter några år. Den enda rimliga förklaringen till regeringens handlingssätt föreföll därför vara att man medvetet satsade på att Sveriges läge skulle successivt förbättras. Nu får vi också en viss bekräftelse på att regeringen resonerade på det sättet. Försvarsministern erkänner i statsverkspropositionen att 1968 års för svarsbeslut grundades på antagandet att supermakternas ledare blivit medvetna om nödvändigheten att söka lösa särskilt farliga kriser och problem genom gemensamma ansträngningar. Om nu alltså detta var motivet, hur har då förhoppningarna infriats? Ja, nog tycks det som om regeringen haft en utomordentligt bräcklig grund för de genomgripande förändringarna av vårt försvar. Supermakternas gemensamma ansträngningar att släcka t.ex. branden i Mellersta Östern har verkligen inte varit framgångsrika. I Sydostasien har inte ens gemensamma ansträngningar kunnat åstadkommas. Försvarsministern tillägger i propositionen att efter 1968 års försvarsbeslut har visserligen invasionen i Tjeckoslovakien ägt rum, men han avfärdar den med att den främst var avsedd att bevara status quo i Östeuropa och att framflyttningen av de ryska styrkorna inte ändrar den totala omfattningen av Sovjetunionens militära resurser. Detta förefaller mig vara ett säreget sätt att definiera status quo och att beskriva händelseförloppet som nästan betydelselöst. Tror försvarsministern att NATO-makterna bedömer det likadant och att tjeckoslovakerna kallar situationen för status quo? Eller — för att belysa det med ett tankeexperiment: Skulle försvarsministern kalla det för status quo i Nordeuropa om Sovjettrupper besatte Finland? Skulle det också avfärdas med att det inte ändrar den totala omfattningen av Sovjets militära resurser? Jag tror inte det. De uppgifter som lämnas om försvarsutgifternas storlek i världen visar att ökningstakten i NATO-länderna har dämpats något under de senaste åren, medan länderna inom Warszawa-pakten har ökat sina försvarsansträngningar. Detta kan dock, säger försvarsministern, inte tas till intäkt för några långt gående slutsatser, bl.a. beroende på att jämförelser försvåras av olikheter i underlaget. Vilka de långsiktiga konsekvenserna kan bli är ännu för tidigt att yttra sig om, säger försvarsministern vidare. Jag håller med om att det är svårt att göra exakta jämförelser, men tendensen är fullt tydlig. Den visar snarare ökande än minskande risker. Den förstärks av sannolikheten för ett allt svagare USA-engagemang i Europa, en trend som troligen skulle bli tydligare om de isolationistiska strömningarna i USA, som härrör från motvilja mot kriget i Sydostasien, skulle förstärkas. Det är mycket i dagens läge som tyder på att så kan bli fallet. Just nu kan man väl trots allt tala om en viss politisk avspänning mellan Väst och Öst i Europa. Den har dock inte tagit sig uttryck i någon minskning av de militära styrkor som står rustade och krigsberedda i vår närhet. Sedan är det till slut inte motsättningarna i vår del av världen som främst skall dimensionera vårt försvar — dessa motsättningar kan och brukar variera snabbare än någon försvarsuppbyggnad kan äga rum — utan det är de militära resurserna omkring oss som vi bör anpassa vårt försvar efter. Det är i förhållande till dessa som vi skall pröva tillräckligheten och hållfastheten hos våra militära förband. Det talas mycket för närvarande om nya planeringssystem, om miljöutredningar, perspektivplaner och programbudgeter. Och visst är det bra att utvecklingen får gå vidare mot förbättrade metoder för långtidsplanering och god hushållning. Men de många nya benämningarna betyder inte att det rör sig om någonting nytt, det gäller bara en vidareutveckling av metodiker, som sannerligen inte var så dåliga tidigare heller, även om de hade enklare namn. Man har en känsla av att de nya benämningarna — liksom även en del av de sakliga förändringar som vidtages — mest har till syfte att dimma in den nya försvarspolitikens rätta innebörd av nedrustning och att ge ursäkter för att denna nedrustning inte avbrytes. Man säger sig böra avvakta utredningsresultat av olika arter — man måste känna till de typer av angrepp som det är realistiskt att planera för, och så vidare. Intrycket av undanflykt förstärks av flera omständigheter. Vi hade nyligen den demonstrativa motviljan från regeringens sida att tillmötesgå oppositionens mycket rimliga krav på att den försvarsutredning som skall tillsättas skulle utses genast för att få tid att läsa in det utomordentligt omfattande och komplicerade material som det här gäller. Den motviljan är fullständigt oförståelig om inte regeringen har bestämt, att den nya utredningen skall bli helt betydelselös — en gisslan med enda uppgift att godkänna förslag som framlägges av försvarsdepartementet, en fasad att hänga upp vackra men tomma ord på, om medinflytande och förankring av försvarsbeslutet i alla partier. Det finns tyvärr många tecken — och uttalanden också — som tyder på att detta är avsikten. Intrycket av undanflykt förstärkes av hemlighetsmakeriet. Jag kan t.ex. för min del inte fatta varför de direktiv som försvarsministern för en tid sedan gav till överbefälhavaren för den fortsatta perspektivplaneringen har hemligstämplats. De borde mycket väl — i varje fall med någon liten och i sammanhanget betydelselös omformulering — kunnat gjorts öppna. Är regeringen bara ute efter att hindra insyn? Och i så fall i vilket syfte? är man kanske rädd för att avslöja att den nya planeringsmetodiken egentligen är kejsarens nya kläder, att den inte skiljer sig så mycket från den gamla och hittills tillämpade? Nu är det naturligtvis svårt att exakt veta vad de nya inslagen i planeringen kan komma att ge. Jag kan dock inte dela övertron på att de skall ge radikalt förbättrade möjligheter till beslut om försvarets utbyggnad och utformning. Det kommer de inte att kunna därför att underlaget i så fall skulle behöva vara säkra bedömningar av framtiden. Att analysera politiska hän delseförlopp åratal framöver kräver en förmåga som ingen besitter. Erfarenheten har entydigt visat att de s.k. mest sannolika förloppen och händelserna praktiskt taget aldrig inträffar. När det gäller perioder på decennier, som det nu är fråga om, är en pålitlig pPrognosverksamhet om troliga utrikespolitiska skeenden orimlig. En sådan kan aldrig läggas som underlag för en militär resursuppbyggnad. Vi behöver bara tänka på hur en person skulle ha bedömts som i slutet av 1920-talet hade sagt att svensk militär planering med syftning något decennium framåt borde vara inriktad på ett tyskt hot över gränsen mot Norge. Det ger heller inte mycket ledning, även om det kan vara riktigt, när försvarsministern i sina anvisningar till ÖB säger att försvaret skall grundas på sådana utrikespolitiska situationer där stormakternas militära resurser huvudsakligen binds mot varandra och att därför bara begränsade resurser kan sättas in mot oss. Det finns inga bestämda mått på hur mycket en stormakts resurser kan vara bundna åt annat håll — det kan ändra sig fort. Hela filosofin om en balans stödd på kärnvapen, som håller stormakterna i schack i Europa, börjar tunnas ut och ändra karaktär. Begränsade aktioner och begränsade krig kommer sannolikt att bli möjliga också i den här delen av världen. Europa har efter andra världskriget haft en längre fredsperiod än någonsin tidigare i sin historia — jag bortser då från de sovjetiska invasionerna i Ungern och Tjeckoslovakien. Mycket talar emellertid för att vi går emot ett mindre fastlåst och kanske farligare skede. I en värld där våldet på intet sätt är avskrivet som metod att lösa internationella problem måste vi fortsätta att vara en igelkott som kan sticka ut sina taggar åt olika håll. Vi måste i första hand tillgodose den del av målsättningen för det militära försvaret som säger att vi bör hålla kostnaderna för en angripare så höga att de vinster han kan räkna med på sitt angrepp rimligen inte kan bedömas värda insatserna. Vad detta kan kräva är naturligtvis svårt att exakt fastställa. Vinsten av att behärska oss och de uppoffringar som en angripare kan vara villig att göra varierar inom ganska vida gränser, beroende på förhållanden som vi inte kan påverka. Det är lika fullt en metod där beräkningarna kan röra sig med ett underlag av ganska väl kända fakta. Där gäller det att studera de rent militära kapaciteterna i vår omvärld och att anpassa sig till dem i lämplig grad. Där har vi möjlighet att göra erforderliga förändringar lika fort som någon annan och att bibehålla det mått av trygghet som vi — om allting är som det borde vara — har enats om över hela det politiska fältet. Herr talman! Efter denna redogörelse för moderata samlingspartiets principiella syn på försvarsproblemen skall jag gå över till att motivera våra reservationer till statsutskottets utlåtande nr 110. Den försvarspolitik som socialdemokraterna numera ensamma har tagit ansvaret för har moderata samlingspartiet med stor konsekvens och starkt eftertryck kritiserat. Vi har dock icke lyckats få någon ändring till stånd. Socialdemokratin har bundit sig hårt för 1968 års försvarsbeslut. Vi måste därför nu i första hand inrikta oss på att få en ny politik till stånd i nästa försvarsbeslut. Men vi kan inte bara nöja oss med detta. I avvaktan på en försvarsutrednings möjligheter att få en genomtänkt och till lägsta kostnader vidtagen återhämtning av det som har slösats bort måste vi yrka på vissa åtgärder, som ger en sådan utredning större handlingsfrihet och som fyller ut en del av de värsta bristerna i den nu förda politiken. Detta är så mycket mera angeläget som inte ens de begränsade syf tena med 1968 års försvarsbeslut kan uppfyllas längre. De misstankar som vi hyste vid det beslutets fattande, nämligen att det inte alls grundade sig på några klara åsikter om säkerhetskrav och resursbehov, har blivit besannade. Det är nu tydligt att man bara yxade till en summa ur luften, som verkade politiskt acceptabel, och inte alls ägnade sig åt några djupare tankar om vart detta skulle kunna leda. Man började så att säga bakifrån, och man fortsätter med samma metod genom att lägga på ytterligare utgifter på kostnadsramen som inte var kända eller avsedda när beslutet fattades och som alltså måste leda till inskränkningar på annat håll. Man gör vidare omfördelningar inom försvarskostnadsramen i förhållande till de ansvariga myndigheternas förslag, ändringar som uppenbarligen främst är tillkomna inte för att rätta till utan för att dölja konsekvenserna av den nya politiken. Överbefälhavaren beräknar att en jämförelse mellan de uttalade eller tänkta intentionerna i försvarsbeslutet å ena sidan och det verkliga utfallet å den andra ger ett underskott för fyraårsperioden, som det skulle kosta 500 miljoner kronor att täcka. Om beloppets storlek kan man väl tvista, men att det är betydande torde vara ett faktum. För att undanröja något av olägenheterna föreslår vi att anslagsramen för 1970/71 räknas upp med 82,4 miljoner kronor. Av detta belopp skall 60 miljoner kronor användas för ökad materielanskaffning, fördelade med 20 miljoner kronor på var och en av försvarsgrenarna. Därmed skulle betydelsefulla förstärkningar kunna göras. I fråga om armén skulle anslagsökningen främst användas för ammunitionsanskaffning för att därigenom kunna öka stridsuthålligheten. Att ha för dåligt med stridsammunition är en brist som inte märks så mycket i fredstid eller när man betraktar försvarets organisation men som kan bli helt katastrofal när det verkligen gäller. I fråga om marinen skulle det bli möjligt att anskaffa bl.a. ett förband om fyra båtar av en ny patrullbåtstyp i stället för den enda båt som har föreslagits. Ett blygsamt tillskott! Den relativt starka flotta vi hade på 1950-talet kommer om några år att i stort sett vara ett minne blott. Den kommer att vara ersatt av ett betydligt lägre antal, avsevärt mindre och svagare enheter. Samtidigt vet vi att Sovjetunionens flotta i Östersjön — i detta s.k. fredens hav — är under väldig utbyggnad. Den omfattar nu mellan 700 och 800 enheter, varav ett stort antal moderna och snabba havsgående landstigningsfartyg. Vad det kan ligga för strategiska tankar bakom denna utbyggnad och vad landstigningsfartygen skall användas till vet jag inte, men vi kan väl knappast här i Sverige betrakta utvecklingen alldeles utan obehag. På flygsidan skulle det ökade materielanslaget bl.a. möjliggöra utökning av lufttransportkapaciteten. De undan för undan ökade behoven av större rörlighet inom försvaret skulle bättre kunna tillgodoses, och det skulle också gälla våra möjligheter att klara transporterna av svenska trupper i FN tjänst. Det kan betyda mycket för deras säkerhet i svåra lägen. Vi föreslår vidare att beställningsbemyndigandena till Kungl. Maj:t skall ökas med 150 miljoner kronor. Beloppet är tilltaget för att ge regeringen erforderlig handlingsfrihet. En förutseende anpassning av de stora militära beställningarna är ett viktigt medel i en rätt förd konjunkturpolitik, och om det sköts riktigt är det ett instrument som kan användas utan alltför stora olägenheter för försvarsmakten. Vi har intet att erinra emot återhållsamhet i försvarsbeställningar i ett konjunkturläge som t.ex. det nuvarande, om uppskjutandet senare återtas, vilket som bekant de facto inte var fallet förra gången. Utöver de 60 miljoner kronorna till materielanskaffning yrkar vi på ett tillskott av 22,4 miljoner kronor till de tre försvarsgrenarnas öÖövningsanslag. Budgettekniskt ligger dessa anslag på sex olika poster, men vi har för överskådlighetens skull sammanfört dem i en enda reservation, nr 4. De myndigheter som är ansvariga för att försvarsanslagen så utnyttjas att de ger bästa sammanlagda effekt har bedömt en ökad satsning på utbildningssidan såsom nödvändig. Vi litar mera på deras bedömning än på försvarsministerns. Det förefaller nämligen som om hans ändrade avvägning mera skulle vara betingad av en politisk önskan att inte behöva redovisa alltför stor sänkning av materielanslagen än av en omsorg om försvarseffekten. Vi anser det vara en absolut skyldighet att se till att värnpliktiga som kommenderas till militärtjänst har tillräcklig förmåga både att väl utnyttja materielen och att skydda sig själva. De största förlusterna i krig drabbar alltid de sämst utbildade förbanden. Vi anser att utbildningsbehovets tillgodoseende är så viktigt att vi i reservation nr 2 yrkar på omfördelning inom kostnadsramen, om vårt förstahandsyrkande om tillägg för bättre utbildning skulle av kammaren avvisas. I reservationen 3 föreslår vi en ändrad planeringsinriktning. Ett försvarsbeslut omfattar av naturliga skäl bara ett fåtal år — det brukar vara högst fyra å fem. Den planering som ligger till grund för projektering och anskaffning av materiel, för uppläggning av utbildningen och för investeringar i fasta anläggningar måste däremot arbeta på mycket längre sikt. Det skulle kanske kunna tyckas att planeringsinriktningen för den tid som ligger efter ett försvarsbesluts utgång skulle vara ganska betydelselös för de åtgärder som vidtas under den löpande beslutsperioden. Så är det emellertid inte. Den betyder mycket och den betyder mera ju kortare tid av för svarsbeslutet som återstår. Detta beror på att den anskaffning som undan för undan göres bl.a. gäller materiel med användningstid som sträcker sig långt framåt i tiden och olika långt i fråga om olika materiel. En god planering måste sträva efter balans mellan olika typer av materiel och mellan materiel och personal. Om den ekonomiska miljön t.ex. är sämre i det långa tidsperspektivet än i det korta så kan en sådan balans inte uppnås. En anskaffning av varaktig materiel måste då sikta på en lägre kvalitet eller kvantitet än vad som skulle vara riktigt under den första tiden av dess utnyttjande. Nu vet man erfarenhetsmässigt att en oförändrad planeringsmiljö kräver stigande kostnader. Det är f.ö. någonting som gäller på alla samhällsområden. Den framtidsinriktning som 1968 års försvarsbeslut räknade med som huvudalternativ efter försvarsbeslutets utgång är horisontell och leder därför till en successiv urholkning av krigsorganisationen. Den minskar också handlingsfriheten efter försvarsbeslutets utgång och står därför icke ens i överensstämmelse med beslutets uttalade avsikter i övrigt. Vi yrkar därför på att planeringens huvudalternativ — alltså det som ligger till grund för aktuella anskaffningar — skall fr.o.m. budgetåret 1972/73 vara ramar som årligen ökas med 50 miljoner kronor, d.v.s. på samma sätt som sker enligt det nu gällande försvarsbeslutet. De här tankegångarna är avsedda att täckas av reservation nr 3. I utskottsbrådskan inför riksdagsavslutningen blev emellertid reservation nr 3 otydligt formulerad, varför jag för klarhetens skull i stället under mom. 3 yrkar bifall till motionerna I:1093 och II: 1284 i förevarande del. Herr talman! Därutöver yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I årets statsverksproposition och i propositionen 110 har framställningarna beträffande anslagen till försvaret för nästa budgetår följt intentionerna i 1968 års försvarsbeslut, då de belopp som begärs ryms inom den ram för fyraårsperioden 1968—1972 som riksdagen då fattade beslut om. När detta beslut fattades 1968 förordade mittenpartierna en något högre anslagsram än som blev riksdagens beslut. Motiven för en högre anslagsram var att möjligheter skulle finnas för att upprätthålla en tillfredsställande försvarskraft. Då vi nu befinner oss i slutet av den period som försvarsbeslutet omspänner har vi från mittenpartiernas sida inte ansett att några extra punktinsatser vid denna tidpunkt kan kompensera de negativa verkningarna av 1968 års beslut. Vi skall i stället inrikta vårt huvudintresse på vad som skall hända efter den 1 juli 1972, då den period som 1968 års beslut omfattar utlöper. Den nya försvarsutredning som kommer att tillsättas i höst kommer med säkerhet att ställas inför en rad nya frågeställningar både i fråga om säkerhetspolitiken och när det gäller den tekniska och ekonomiska sidan av försvaret. Inte minst kommer naturligtvis det nya planeringssystemet att förändra möjligheterna att överblicka och analysera utvecklingen på det försvarspolitiska området. I detta läge är olyckligt att den nya försvarsutredningen tillsätts så sent. Förseningen i fråga om kommitténs tillsättande kommer uppenbarligen att leda till svårigheter för att man i tid skall hinna behandla de frågor som behöver tas upp. Nämnda svårigheter har bl.a. kommit till uttryck i det särskilda yttrande som avgivits av representanter för mittenpartierna. Under punkten 20 i utskottets utlåtande nr 110, där utskottet behandlar anslagen till fritidsverksamhet m.m. inom försvaret, har jag fogat en blank re servation. Jag har därmed velat markera att jag inte i allt kan ställa mig bakom vad utskottet skriver. Utskottet uttalar sålunda att takten i utbyggnaden av personalvården varit hög de senaste åren. Detta gäller emellertid inte om man gör en jämförelse med vad stat och kommun gjort för den civila ungdomen under samma tid. Det är sålunda ostridigt att klyftan mellan värnpliktiga och övrig ungdom när det gäller tillgången på fritidsaktiviteter därigenom har ökat i snabb takt de senaste åren. Framför allt märks det på orter där det finns storförband eller flera förband. Det behövs enligt min mening därför en kraftig satsning på just denna del av personalvården under de närmaste åren, om man skall kunna upprätthålla principen att de värnpliktigas fritidsverksamhet skall tillgodoses i samma utsträckning som andra ungdomars. Man bör naturligtvis därvid så långt möjligt etablera samarbete med garnisonskommunerna. Glädjande nog har ju dessa också visat stort intresse för samarbete, och de samarbetsnämnder som finns har utvecklats till viktiga organ för att stimulera till gemensamma åtgärder av ungdomsvårdande natur. Jag har inte något yrkande under punkten 20, men jag uttalar den förhoppningen att Kungl. Maj:t i sitt förslag nästa år föreslår en förstärkning av personalvårdsresurserna för att något kunna kompensera en begynnande eftersläpning som ägt rum under senare år och att anslaget för nämnda ändamål bör utgå med belopp som ger möjligheter till den utökade aktivitet som överbefälhavaren och försvarets personalnämnd yrkar. Herr talman! Med dessa anmärkningar i kanten vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Behandlingen i dag gäller främst den ekonomiska ramen för försvaret under det tredje av fyra år i nu gällande försvarsbeslut. Vid beslutets tillkomst uttalade folkpartiet och centerpartiet att ramen var otillfredsställande. En successiv urholkning av försvaret kunde befaras, och i takt med att äldre materiel utgår ur organisationen utan att till fullo ersättas blir också organisatoriska förändringar och förbandsindragningar nödvändiga. Vissa sådana kommer riksdagen att behandla redan i år. Generellt kan dock sägas att effekterna på försvaret av ett fattat beslut kommer först efter ganska lång tid, och på materielområdet, som är det centrala i sammanhanget, ligger verkningarna till dominerande del bortom den formella beslutsperioden. Därmed är också klart att försvarsfrågorna behöver behandlas i ett rätt långt tidsperspektiv. I vårt till utlåtandet fogade särskilda yttrande framhålls att huvudintresset i dag enligt vår mening därför bör inriktas på vad som skall komma efter innevarande försvarsbeslut. Vi har därför inte förslag om ändrad ekonomisk ram i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag för nästa budgetår. I fjol hoppades vi på möjligheter till överläggningar om en omprövning av försvarsbeslutet. När vi nu går in i den senare delen av det, är det rimligt att ägna intresset åt vad som skall komma därefter. Vi har redan tidigare i vår haft en debatt i denna fråga vid bebandlingen av motioner bl.a. från vårt håll om tillsättande snarast möjligt av en parlamentarisk försvarsutredning för tiden efter nuvarande försvarsbeslut. Riksdagsmajoriteten liksom försvarsministern uttalade sig för att en utredning skall tillsättas först i höst. Den får därmed väsentligt kortare tid på sig än föregående utredningar. Vi befarar att en sådan försening kommer att leda till större svårigheter än eljest för utredningen att i tid hinna behandla förelagda frågor. Nära förknippad med detta är hela den stora frågan om införandet av ett nytt planeringssystem för försvaret och med anknytning till detta också ett konsekvent införande av den programbudgetering som har provats lokalt under några år. Det nya planeringssystemet är till en del redan genomfört. Riksdagen har visserligen inte fattat beslut ännu. En proposition kom nyligen, och vi får tillfälle att diskutera dessa viktiga spörsmål i höst, inte minst principiellt och vad avser parlamentarikernas plats i systemet. Låt mig, herr talman, uttrycka den förhoppningen att det skall vara möjligt att få ut det goda i föresatserna bakom systemet om överblick och valfrihet för beslutsfattarna. Låt mig hoppas att vi skall komma överens om formerna för besluten. Annars lär det bli svårt att enas om innehållet i dem. De s.k. miljöutredningarna har arbetat ett par år och har redan avlämnat huvuddelen av det material som avses ge underlag för nästa försvarsbeslut. Materialet är dock helt hemligt, även om löften har givits om viss information framöver. Det andra steget i arbetet, framtagandet av alternativa s.k. perspektivplaner, pågår för fullt hos myndigheterna. De utredningskrav som ställs på myndigheterna är i dag betydande, och allt måste göras för att inte uppgjorda tidsscheman skall äventyras. Det är i sig ett argument för att inte i detta läge begära utredningar om ändrad inriktning under resterande del av innevarande försvarsbeslut. I stället vill vi på ett så tidigt stadium som möjligt få tillfälle att deltaga i bedömningar av totalförsvarets långsiktiga frågor. Herr talman! De redovisningar som vi har fått av materielanslagen visar att deras andel har gått ned, alltså en minskad andel av en i fast penningvärde tämligen oförändrad ram. Ändå är det ingen tvekan om att departementet har gjort stora ansträngningar för att hålla just materielanslagen uppe. För en person som inte har deltagit i försvarsutredningar kan det självfallet vara svårt att bedöma hur det som hänt på materielområdet påverkar förutsättning arna inför nästa försvarsbeslut. Jag vill i sammanhanget också uttrycka en undran över om det verkligen är nödvändigt att vara så återhållsam i redovisningen som propositionerna är på dessa punkter. Tre notiser om dessa anslag. Som synes ger nu riksdagen klarsignal för en andra beställning av flygplan 37 Viggen, ett bemyndigande om 1800 miljoner kronor. Det innebär 75 säkerligen mycket välkomna enheter. Försvarsministern deklarerar i sammanhanget att utrymmet för nya beställningsbemyndiganden under de två återstående budgetåren av försvarsbeslutet är begränsat och att han därför inte kan tillstyrka bemyndiganden i den omfattning som myndigheterna har föreslagit. Stor restriktivitet gäller för bemyndiganden för budgetåret 1971 73. Värt att notera är också att det nu tycks beslutat att på försök skaffa en s.k. patrullbåt, tydligen av norsk typ. Det innebär att den segdragna frågan i de senare årens försvarsdebatter om de s.k. kanonbåtarna nu lett till att en mindre enhet övervägs. Fyller den något så när samma krav, har man alltså funnit en billigare lösning för den händelse en seriebeställning kommer. Också här måste beklagas den ytterliga knapphändigheten i propositionen. Den här frågan är knappast berörd. I fråga om detta anslag har jag avgivit en blank reservation. Den avser helikoptrarna. Det är fråga om att ersätta marinens nu mer än överåriga medeltunga enheter, och det är två krav som måste ställas. Det ena är helikoptrarnas uppgifter på ubåtsjaktsidan. Det är ingen hemlighet att våra resurser i det avseendet har minskat kraftigt. Antalet ubåtsjaktfartyg har minskat till hälften på några få år. Det återstående halvdussinet ramlar i snabb takt ur organisationen utan att någon ersättning är planerad. Det är då nödvändigt att åtminstone ersätta på helikoptersidan. Svagheter i det här avseendet leder till be svärligheter inte bara i ett krigstillstånd utan också i tilltron till neutralitetsvakten. Vissa påminnelser om det har vi även fått. Men helikoptrarna fyller också stora uppgifter primärt för försvarets räddningstjänst samt i praktiken också för räddningstjänsten över huvud taget längs våra kuster. Genom spridd basering på ett drygt halvdussin orter längs kusten finns möjlighet att hålla denna bevakad. Vi känner till att dessa frågor genom lokala önskemål inte sällan har förts till riksdagen. Utskottet förutsätter att båda behoven — ubåtsjakt och räddningstjänst — tillmäts betydelse vid regeringens snart förestående ställningstagande. Genom det bemyndigande som riksdagen nu ger kommer ju frågan inte automatiskt tillbaka hit. Litet om värnpliktsförmånerna! Som framgår av utlåtandet har kostnaderna för förbättring av dessa tillåtits öka mer än som förutsattes vid försvarsbeslutet. Att kräva ytterligare förmåner utan att öka ramen synes mig ytterst vanskligt. Riksdagen får i höst behandla dessa frågor på nytt i anslutning till motioner i ämnet. Låt mig framhålla att jag under besök vid värnpliktsriksdagen fick intrycket att det inte är självklart att dagpenningen är den viktigaste frågan. Det är mycket möjligt att det som fortfarande står högst upp på prioriteringslistan är hemresor för de värnpliktiga som förläggs långt från sina hemorter. Det finns numera en stor numerär av värnpliktiga söderifrån vid förband i övre och mellersta Norrland. Ytterligare en fråga. Vi har i anslutning till det här utlåtandet också att fatta beslut rörande en andra del av organisationen för översynen av försvarets materiel. Verkstäderna är stora, och en av de tunga utgiftsposterna ligger här. Att nedbringa dessa kostnader framstår som väsentligt. Möjligheterna till en marknadsanpassning är kanske inte så stora när det gäller den här specialmaterielen, men utskottet uttalar sig för departementschefens mening att be dömningen om ett visst underhållsarbete bör utföras i statlig regi eller lämnas ut till fri konkurrens på den öppna marknaden bör avgöras från fall till fall. Utskottet noterar dock också vad överstyrelsen för ekonomiskt försvar påpekar, nämligen att en avveckling av underhållsarbeten vid civila företag kan få negativa verkningar från beredskapssynpunkt, eftersom antalet enheter med erfarenhet av krigsmateriel minskar på det sättet. Det är omöjligt att komma ifrån känslan av att underhållsoch verkstadssidan blir alltmer betungande. Den takt i vilken äldre materiel utgår bestäms tydligen allt oftare av att underhållskostnaderna för materielen efter hand blir alltför stora för att medge fortsatt användning. Generellt gäller väl att ju mer komplicerad materielen blir desto viktigare är det att den här sektorn kan hållas under kontroll. Den hör förvisso till dem som måste fortgående följas. Herr talman!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

Herr talman! Först vill jag knyta några allmänna reflexioner till vad som hittills har sagts i den här försvarsdebatten. Herr Virgin har mycket sakkunnigt och mycket framgångsrikt pläderat för ökade anslag till materielanskaffning och liknande ting. Herr Lindblad säger att de värnpliktigas förmåner har kommit att ta större del av den samlade kostnadsramen än vad som egentligen var meningen och att någon ytterligare ökning enligt hans förmenande inte är möjlig. Med anledning härav och då jag tillsammans med några andra centerpartiledamöter har väckt en motion, nr 563, i denna kammare som behandlas under punkten 6 i statsutskottets utlåtande nr 110 skulle jag vilja ta kammarens tid i anspråk en stund. I motionen föreslår vi en omrubrice ring av de s.k. värnpliktsförmånerna till att i stället avse värnpliktslön. I denna lön ingår mat, kläder, husrum, utbildning och andlig vård, fria hemresor samt kanske ytterligare någon naturaförmån och därtill en kontant ersättning på f.n. 150 kronor i månaden. Vi hävdar i motionen att den kontanta lönen måste anses vara någonting ganska väsentligt. Jag har tyvärr inget personligt intryck från värnpliktsriksdagen, men jag förstår att hemresorna för dem som är förlagda långt från hemorten anses ha en mycket stor betydelse. Jag vill dock bestämt hävda att den kontanta ersättningen är ytterst värdefull. I motionen föreslås vidare när det gäller materialkostnader av olika slag — litet raljerande rubricerade som korv, kulor och krut — får de militära myndigheterna räkna med att betala dagspris. Den viktigaste detaljen, nämligen den levande värnpliktiga personalen, kan på sin höjd få ett penningbidrag. Med denna motivering har vi ansett det vara angeläget att frågan om en omrubricering prövas. Annars är vi väl tämligen på det klara med att det inte betyder så mycket vad det ena eller det andra kallas. Den andra delen av motionen omfattar ett konkret förslag om höjning av den kontanta värnpliktslönen till 300 kronor per månad, d.v.s. till 10 kronor om dagen. Kungl. Maj:ts förslag innebär en höjning till 6 kronor. även den höjningen är naturligtvis välkommen, men om man tar hänsyn till det förhållandet att det nuvarande beloppet på 5 kronor fastställdes år 1967 torde förslaget inte innebära någonting annat än ett tillgodoseende av den kostnadsökning på 20 procent som har skett inom andra områden. Det är alltså en i princip oförändrad kontant penningersättning som nu föreslås. Nu skall det gärna erkännas att andra värnpliktsförmåner — om vi fortfarande skall behålla den benämningen — har avsevärt ökat, vilket naturligtvis har varit välkommet. Jag har med det anförda, herr talman, velat föra in de värnpliktigas förhållanden på ett annat sätt i debatten.

Så länge vi har värnplikten kvar — och jag har inte tänkt mig annat än ett bibehållande av den — framstår det också som angeläget att vi visar den manliga ungdomen och när det gäller beredskapsövningar även de något äldre en rimlig uppskattning av deras insatser. Utskottet anser sig inte här kunna gå med på vårt motionsförslag till höjning av värnpliktsförmånerna som behandlats under punkten 6. Där finns också en annan motion, inom parentes av herr Virgins partikamrat herr Björck i Nässjö, som sammanfaller med vårt förslag beträffande de tio kronorna om dagen. Utskottet anser emellertid att vi för närvarande inte kan förorda att penningbidraget ökas utöver vad Kungl. Maj:t har föreslagit. När jag hör att också herr Lindblad gör invändningar och har betänkligheter här blir jag litet fundersam om anledningen till detta. Det torde ändå vara ganska rimligt att man här räknar med en väsentlig kostnadshöjning, och att denna skall kunna ske inom den kostnadsram som för närvarande gäller är jag för min personliga del ganska övertygad om. Herr talman! Jag har under denna punkt för närvarande inte något yrkande, utan jag får eventuellt återkomma när punkten 6 behandlas.

Herr talman! Det remarkabla vid årets behandling av organisationsoch anslagsfrågor rörande försvaret är inte att moderata samlingspartiet kräver mer pengar och högre huvudalternativ för försvarsplaneringen. I dessa avseenden fullföljer partiet bara sin säkert på övertygelse grundade tradition. Nej, vad som förtjänar särskild uppmärksamhet är mittenpartiernas närmande till den försvarspolitik som de härom året så skarpt ogillade att de tillsammans med högerpartiet lämnade försvarsutredningen. I sitt särskilda yttrande påminner mittenpartiernas representanter om att de fann det beklagligt att det inte gavs tillräckliga resurser för att upprätthålla ett starkt försvar. De föreslår dock inte nu några åtgärder för att, som de uttrycker det, ”kompensera de negativa verkningarna av försvarsbeslutet”, utan knyter, som jag uppfattar det, sitt huvudintresse till det nya planeringssystemet. I förstnämnda avseende behöver inte mittenpartierna känna samvetskval. Det försvar som socialdemokraterna senast ensamma fick ta beslutsmässigt ansvar för är erforderligt starkt, och det nya planeringssystemet representerar verkligen något nytt och intressant. Herr Lindblad har anmält oro beträffande förändringen av helikopterorganisationen. Frågan utreds av överbefälhavaren, och resurser har reserverats. Den tyngre helikopterutrustningen är så omistlig, bl.a. i kustförsvarsoch sjöfartssammanhang, att frågan inte kan tappas bort. Sjöräddningen är inte odelat en försvarets uppgift, men försvaret är en av de samhällsfunktioner som mest beredvilligt går andra samhällsfunktioner till mötes. Det bör därför med förtroende kunna överlåtas till försvarsministern och regeringen att ta ställning till vilka anskaffningar som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigande som riksdagen kommer att lämna. Jag instämmer i herr Lindblads förhoppning om enighet beträffande formerna för försvarsutredandet. Kan vi riksdagsmän bli överens om hur vi skall gå in i be redningsarbetet kunde vi t.ex. bidra till någon form av rullande planering, som hyfsade frågan om de långsiktiga planeringsnivåerna. Herr Olle Eriksson intresserar sig för personalvård och = fritidsverksamhet. Satsningen på fritidsverksamheten inom försvarets personalvård har under de senaste åren varit betydande. För budgetåret 1968 71 kommer anslaget att uppgå till 2 250 000 kronor. Man bör i detta sammanhang även medräkna den under senare år mycket kraftiga förstärkningen av det andra anslaget till personalvården, nämligen förvaltningskostnadsanslaget. Under detta har framför allt uppbyggandet av personalvårdskonsulenttjänster varit markant. Herr Ivan Svanström talar varmt för förbättring av de värnpliktigas ekonomiska förmåner. Utskottet har uttalat stor förståelse för denna och liknande propåer samt även redovisat att en hel del skett och sker. Visst är väl ”värnpliktslön” liksom t.ex. ”sociallön” en tilltalande idé, men att nu uppfylla den i enlighet med herr Svanströms tanke går inte. Merkostnaden skulle i förhållande till regeringens förslag bli cirka 70 miljoner kronor. Försvarskostnaderna är faktiskt så sparsamt beräknade att man inte utan vidare kan ta summan från materielanslaget. Om jag får framföra en personlig uppfattning — som jag för resten gjorde också vid utskottsbehandlingen — är summan samtidigt för liten för att, om den kunde frambringas, lämpligen fördelas på föreslaget sätt. Jag skulle föredra att se den användas till ytterligare ökade sociala förmåner till sådana som bäst behöver dem, framför att se summan delas ut jämnt över. Som princip och på sikt är dock tanken tilltalande. Det hittills nämnda har berört synpunkter som väl mer eller mindre kan betraktas som anmärkningar i margina len. Moderata samlingspartiet anmäler däremot reell meningsmotsättning. Penningmässigt tar den sig uttryck i en uppräkning av utgiftsramen för det militära försvaret med drygt 82 miljoner kronor och en därmed sammanhängande ökning av beställningsbemyndigandena med 150 miljoner kronor. I en andrahandsreservation stöder de moderata ett av herr Strandberg m.fl. i motion framfört förslag om ökning av Öövningsanslagen med 22,4 miljoner kronor. Denna ökning skulle få kompenseras genom motsvarande minskning av reservationsmedelsförbrukningen för materielanskaffning. Utskottet, som finner att Kungl. Maj:ts förslag innebär ett fullföljande av 1968 års försvarsbeslut, kan inte tillstyrka förslagen om ramuppräkning och ansluter sig även till regeringsförslaget beträffande fördelning inom ramen. Det i reservationen 1 inledningsvis gjorda påståendet om nedgång i den relativa försvarseffekten måste väl vara utomordentligt svårt att bestyrka. Inte har då vi som odelat står bakom majoritetsförslaget tillgång till uppgifter vilka skulle tyda på att vårt lands försvar har fått eller får sin effekt sänkt i förhållande till styrkor som det kunde tänkas komma att möta. Moderata samlingspartiets andra huvudreservation gäller planeringsinriktningen. Överbefälhavaren har att enligt riksdagens beslut planera för de närmaste åren efter innevarande period enligt en i kostnadshänseende horisontell linje. Därutöver har han anmodats att planera dels för en ökning om 50 miljoner kronor per år, dels för en minskning om 25 miljoner per år, allt fram till budgetårsskiftet 1976/77. Reservationen går ut på att ökningskurvan skall få vara huvudlinje för planeringen. Ingen kan beskylla moderaterna för att försöka dölja sina försvarspolitiska syften. Jag delar inte deras uppfattning att en horisontell planering bara innebär möjligheter till sänkning av den framtida försvarseffekten, men jag skall inte skifta ord om detta. Däremot måste jag kraftigt ifrågasätta det fortsatta påståendet om den tydligen ödesbestämda nödvändigheten att höja resursnivån i nästa långsiktiga försvarsbeslut. Utskottet håller för kommande budgetår fast vid den nu gällande planeringsordningen. Hur vi skall ha det på längre sikt hoppas vi att bl.a. planering och utredning skall ge vägledning för. Om metodiken i detta får vi resonera i höst. Nu yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det var ett yttrande av herr Bengt Gustavsson som gjorde att jag begärde ordet. Han konstaterade med tillfredsställelse mittenpartiernas närmande till den socialdemokratiska försvarspolitiken. Det var väl fler än jag som blev något överraskade över detta uttalande. Jag vill erinra herr Gustavsson om att vi från mittenpartierna redan i fjol förklarade att vi anser att det är omöjligt för oppositionspartier att lägga fram alternativ till den budget som regeringen presenterar riksdagen. Den linjen förklarade vi oss vilja följa i fjol. Vi gör det på samma sätt i år. För det andra uppmanade vi socialdemokraterna till förhandlingar för att få en rimligare avvägning av försvarskostnaderna i förhållande till det försvarspolitiska läge vi hade. Socialdemokraterna avvisade detta. Vi begärde nu, för det tredje, även i år att försvarsutredningen snabbt skulle tillsättas så att det skulle bli möjligt att resonera sig fram till en annan avvägning än den nuvarande. Försvarsministern ville inte göra det i fjol. Han har ännu inte velat uppfylla vårt önskemål, men det sägs att det skall hända något under hösten. För det fjärde vill jag säga att vi i den försvarsutredningen givetvis kommer att fullfölja vår försvarspolitiska linje. Om herr Gustavsson vill tolka detta som ett närmande från mittenpartiernas sida till den socialdemokratiska försvarspolitiken, ja då, herr talman, är herr Gustavsson nöjd med inget. Det brukar sägas att man är nöjd med litet, men jag kan inte se att han har fått något på denna punkt. Vad den försvarspolitiska situationen som berörts i något inlägg här beträffar hade jag tillfälle att i den utrikespolitiska debatten kommentera hur vi ser på den saken. Jag har intet att tillägga.

Herr talman! Herr Bengt Gustavsson förklarade kategoriskt att vårt försvar är erforderligt starkt. Jag hoppas att han har rätt, men jag kan tyvärr inte tro på det. Dessutom förhåller det sig så att försvarets relativa styrka sjunker undan för undan, emedan man i världen runt omkring oss upprustar kraftigt. även om herr Gustavsson skulle ha rätt i att försvaret i dag är erforderligt starkt så blir detta därför inte fallet i morgon eller i övermorgon. Herr Bengt Gustavsson säger också att han inte kan dela uppfattningen om den ödesbestämda nödvändigheten att höja försvarsanslagen i fortsättningen. Naturligtvis är det i och för sig inget ödesbestämt i detta. Alla hoppas vi på att förhållandena i världen skall bli sådana att en allmän nedrustning kan företas, där vi kan följa med. Men situationen är inte sådan i dag. Det har ingen kunnat påstå. Problemet för oss är att kunna hålla ett försvar som är tillräckligt starkt för att vi med någon rimlig säkerhet skall kunna hoppas på att stå utanför krig.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att komma med i den debatt som pågår och som herr Virgin har aktualiserat, nämligen frågan om vi verk ligen håller på med — som herr Virgin uttryckte sig — en nedrustning i Sverige. Herr Virgin ansåg att så var fallet, och han försökte också bevisa att vår relativa försvarseffekt håller på att avsevärt nedgå, som han uttryckte det. För att råda bot på denna nedrustning och denna avsevärda minskning av försvarets relativa effekt föreslår moderata samlingspartiet att materielanslagen för nästa budgetår, som uppgår till nära två miljarder kronor, skall förstärkas med i första hand 60 miljoner kronor. Skulle nu herr Virgins påståenden vara riktiga, att vi håller på att nedrusta i en värld som upprustar, liksom hans åsikter att vi nu avsevärt minskar vår relativa försvarsstyrka, så innebär ju detta att herr Virgin accepterar utvecklingen. Ty denna anslagsförstärkning kan ju inte i något avseende ändra utvecklingen. Men är påståendena riktiga?

Vi har tidigare diskuterat dessa frågor i kammaren, både inför 1968 års försvarsbeslut och under fjolårets försvarsdebait. Jag har försökt påvisa att dessa herr Virgins omdömen om vår försvarsstyrka inte stämmer med verkligheten, att herr Virgin varken i dag eller tidigare har och har haft något sakligt underlag för sina påståenden. Det har tvärtom visat sig att 1968 års försvarsbeslut och de antaganden om den internationella utvecklingen och rustningsläget i vår omvärld, som det försvarsbeslutet utgick från, intill dags dato har varit helt riktiga. Siffrorna i den statistik, både vår egen och den internationella, som anger utvecklingen i första hand i de 15 länder som har de högsta försvarskostnaderna i världen, visar, det medger jag, kanske inte någon klar tendens vare sig uppåt eller nedåt. Det innebär med andra ord att förändringarna under senare år varit mycket små. Någon bestämd trend kan faktiskt inte utläsas. Men av statistiken under de två senaste åren, 1968—1969, kan man utläsa att några stater står på minus, de sänker sina försvarskostnader eller avstår från att öka. Det gäller USA, Frankrike, Västtyskland, Italien och ytterligare några. På ett försiktigt plus står Sovjetunionen, Storbritannien, Polen, Östtyskland och Sverige. Jag vill betona att statistiken som vanligt när det gäller rustningskostnader inte är hundraprocentigt pålitlig.

Försvarskostnadernas andel i bruttonationalprodukten i olika länder de senaste fem åren anges med samma försiktighet. De flesta stater har i likhet med Sverige under denna period minskat försvarsutgifternas andel i bruttonationalprodukten; det gäller nästan alla. Men det gäller inte de båda supermakterna. Både USA och Sovjetunionen har ju under de senaste fem åren haft globala engagemang som står utom jämförelse med några andra länders. Det förhållandet att de uppehåller sina försvarsstyrkor och vissa år ökar sina ansträngningar behöver därför inte betyda att deras militära styrka vuxit, framför allt inte inom Europa. Vi bör också komma ihåg att Kina—Sovjet-konflikten har lett till en mycket omfattande förstärkning av de sovjetiska styrkorna vid gränsen till Kina. Dessutom har Sovjetunionen under de senaste åren haft mycket stora vapenleveranser till Mellersta Östern och till Vietnam. Det är alldeles tydligt att den försiktiga upprustningen i Sovjetunionen helt förklaras av detta. Vad gäller USA vet vi alla att det är kriget i Vietnam som är den avgörande förklaringen till att detta land inte kunnat minska försvarsutgifternas andel av bruttonationalprodukten.

De båda supermakterna svarar för två tredjedelar av världens totala rustningskostnader för närvarande.

Vi ligger fyra i världen i fråga om försvarskostnader per invånare. Och det gör vi naturligtvis därför att vi har ett omfattande territorium med väldiga landoch sjögränser och därför att vi är fria — vi tillhör inte någon militär allians utan får själva sörja för vårt försvar. Jag vågar i motsats till herr Virgin lugnt hävda att vi efter 1968 års försvarsbeslut bibehållit vår relativa försvarseffekt. Om vi hade följt oppositionen vid 1968 års försvarsbeslut, och då framför allt moderata samlingspartiets linje, skulle Sverige i dag ha tillhört de stater som ligger i toppen i fråga om upprustning i Europa. Frågan är om vi inte skulle ha legat högst. Det utrikesoch militärpolitiska läget har dock inte ändrats i sådan riktning under de två senaste åren att någon skärpning inträtt som skulle ha motiverat det. Jag vågar därför slå fast att vår relativa försvarseffekt inte har ändrats på grund av händelseutvecklingen i Europa och i världen i övrigt. Jag fäste mig vid att herr Virgin i sitt anförande talade om att det var nödvändigt att nästa försvarsutredning kom i gång med det snaraste, därför att det gällde att snabbt åstadkomma en återhämtning av vad som fallit bort. Herr Virgin utgår alltså från att 1968 års försvarsbeslut är en provisorisk lösning, tillkommen i en speciell politisk situation. Jag skulle vilja varna för en sådan syn på försvarsfrågan. Det förhållandet att oppositionen inte stod bakom beslutet ändrar inte beslutets karaktär av ett logiskt fullföljande av vår tidigare försvarspolitik, byggd på bedömningar av vårt försvarsbehov i den internationella situation som råder. Jag tror att de blygsamma försök oppositionssidan gjort, att under den fyraårsperiod försvarsbeslutet omfattar, rätta till vad man anser vara skevt, visar att man innerst inne anser att försvarsbeslutet var riktigt. Jag är övertygad om att motionsyrkandena annars skulle ha sett annorlunda ut. Men när ni ändå i sak accepterar försvarspolitiken, kan jag inte förstå varför ni fortsätter att sprida förklenande omdömen om det svenska försvaret, omdömen som tyvärr tas upp utomlands. Om man fortsätter med sådana uttalanden år efter år kan det leda till missuppfattningar om vad som sker i Sverige. Här sker ingen nedrustning. Riksdagen beviljar som bekant varje år höjda försvarsanslag. När det gäller mittenpartiernas särskilda yttrande vill jag först konstatera att man inom både folkpartiet och centerpartiet intar en positiv hållning till vårt nya planeringssystem — i motsats till i varje fall herr Virgin. Jag noterar det som står i mittenpartiernas särskilda yttrande om planeringssystemet med tillfredsställelse. Däremot kan jag inte förstå varför man i detta särskilda yttrande i allmänna ordalag vidhåller sin kritik mot 1968 års försvarsbeslut, när man inte vill ha någon förstärkning i konkreta pengar. Mittenpartierna klagar över — och det gjorde även herr Virgin — att försvarsutredningen inte kommer att tillsättas förrän i höst. Jag har vid flera tillfällen och senast i proposition nr 97, som inte skall behandlas förrän i höst, anmält för riksdagen hur förberedelserna till nästa försvarsbeslut framskrider. Av dessa redogörelser framgår att vi först i mars månad nästa år får fram resultat av det pågående arbetet med perspektivplaner både för det militära försvaret och för civilförsvaret. Först då får man ett verkligt arbetsmaterial till en försvarsutredning. Är det då någon idé att tillsätta den nu? Om den tillsätts i höst dröjer det i alla fall ett halvt år innan det verkliga underlaget för arbetet föreligger. Vad jag i första hand siktar till är en annan typ av försvarsutredning än den traditionella, som ju närmast hade karaktären av diskussioner och uppgörelser mellan partierna om försvarskostnadernas storlek under en begränsad period. Den misstro mot försvaret som dessa s.k. försvarsöverenskommelser gav upphov till, vill i varje fall inte jag ha tillbaka. Jag tror inte att vi skall återknyta till den traditionen. Vad partierna i en kommande försvarsutredning bör söka nå enighet om är grunderna för svensk säkerhetspolitik och dessutom den långsiktiga inriktningen av våra totalförsvarsansträngningar. De utredningar som pågår är inriktade på att ge oss alla ett, som vi hoppas, bättre underlag än tidigare för att kunna ta ställning till hur vi skall utforma säkerhetspolitiken och hur vi skall anpassa vårt försvar. Försvarsanslagen och övriga totalförsvarskostnader får sedan bli en konsekvens av dessa ställningstaganden. Enligt den nya ordning som kommer att gälla får riksdagen tillfälle att varje år ta ställning till anslagens storlek, och det bör väl vara regeringens ansvar att föreslå dessa anslag. Det har vidare förts en debatt om värnpliktsfrågor, som jag inte skall gå närmare in i, eftersom utskottet är enigt och vi tyvärr inte har ekonomiska möjligheter att göra ytterligare förbättringar utöver dem som på olika områden är föreslagna och som, hoppas jag, i dag skall beslutas av riksdagen. En fråga som var lika aktuell på den s.k. värnpliktsriksdagen som de ekonomiska och sociala förmånerna var arbetstiden i den militära utbildningen, där det hittills varit sexdagarsvecka. Jag fick i går ett förslag av 1966 års värnpliktskommitté, som går ut på införandet av femdagarsvecka i den militära utbildningen. Lördagarna kommer i princip att bli utbildningsfria, och de undantag som görs sammanhänger med dels nödvändig beredskap, dels vissa mer omfattande övningar. Det är min avsikt att denna reform skall kunna träda i kraft i höst. Överbefälhavaren kommer att få i uppdrag att utforma de bestämmelser för lördagsledigheten som måste fram. Därmed har vi gjort den anpassning till det civila samhällets fritidsrytm som både befäl och värnpliktiga begärt.

Herr talman! Jo, herr försvarsminister, vår relativa försvarseffekt nedgår och nedgår kraftigt. Alla militära experter och myndigheter säger detta. Ljuger de? Det gjordes en synnerligen stor kostnadsnedskärning 1968. Under de två första åren rörde det sig om ungefär en halv miljard kronor i sänkta anslag i fast penningvärde. Betydde detta ingenting alls? Försvarsministern säger att moderata samlingspartiet visserligen alltid yrkar på tillskott till försvaret men att de tillskotten är alldeles för små för att ha någon betydelse. Ja, det är ju också ett slags kritik. Men vi vill inte driva en demonstrationspolitik som är helt meningslös. Vi måste varje år utgå från den situation som regeringen har skapat och utifrån vilken regeringen framlägger förslag. Vi kräver i år, liksom vi gjort tidigare, realistiska förändringar. De större förbättringar som skulle behövas måste utredas ordentligt av en försvarsutredning, så att de inte skall medföra slöseri och obalans i försvarsutvecklingen. Försvarsministern säger att läget inte har ändrats. Nej, det kanske låter säga sig, men är läget lika allvarligt som det var 1967, 1965 och 1964, har vi väl ändå på ett högst avsevärt sätt ökat de risker vi tar. Eller hade vi ett orimligt starkt försvar på 1960-talets mitt? Jag hoppas visst, herr försvarsminister, att 1968 års försvarsbeslut skall vara en provisorisk lösning, och jag kommer personligen att arbeta för att det skall bli så. Försvarsministern bekräftade våra misstankar att den kommande försvarsutredningen inte skall få full frihet att framlägga förslag. Han sade att det system som tidigare rått skall ersättas med att riksdagen varje år tar ställning till planeringen. Ja, vad skall vi tro om detta uttalande? Redan i 1968 års försvarsbeslut sade regeringen att planeringens nivå och inriktning skulle prövas vid den årliga rullningen av planerna. Den bestämmelsen har försvarsministern totalt negligerat. Varken i fjol eller i år har riksdagen fått något förslag till sådan prövning. Hur skall vi då våga lita på en sådan möjlighet i fortsättningen?

Herr talman! Tillåt mig först med tillfredsställelse hälsa försvarsministerns besked om femdagarsveckan. Nu leder väl ett sådant beslut till att prioriteringen av resor blir ännu mer markerad. Har man två dagar ledigt är det ännu svårare att stanna kvar på garnisonsorten, och önskemålet att få åka hem blir ännu större. Förmodligen behöver en större del av uppräkningarna i fråga om värnpliktsförmåner läggas just på resorna för att möjliggöra för de värnpliktiga att resa hem helst varje sådan ledighet; framför allt gäller detta de värnpliktiga som är förlagda långt från hemorten. Herr talman! När det gäller hela frågan om försvarsutredningen och problemen inför nästa försvarsbeslut be finner vi oss i en väldigt besvärlig situation. Vi utlovas ett nytt planeringssystem, som till en del har börjat träda i kraft. Det är inte beslutat ännu. Riksdagen fattar beslut härom först i höst. Det råder väl ingen tvekan om att såsom det är i dag kan det inte vara, att avgörande beslut fattas rent departementalt. Försvarsministern uttryckte betänksamheten mot det förra systemet och misstron ute bland folk mot försvarsöverenskommelserna. Skulle vi få ett system där miljöstudierna endast kommer till departementet, där urvalet av olika perspektivplaner ligger enbart på departementsnivå och allt detta är hemligt, kommer misstron mot ett sådant system alldeles självklart att bli ännu större. Jag har försökt att beröra denna problematik i ett tidigare anförande i år. Det vore ändå fel, menar jag, att hårt attackera regeringen. Den har knappast gjort något med ond avsikt, även om det finns en del egendomliga formuleringar hos upphovsmännen. Bland motiven för det nya systemet finns uttryckligen erfarenheterna från 1968, då den rätt kraftiga förändringen av ramarna ledde till slöseri och omplaneringar, som medförde ovisshet långt ned i organisationen. Vi får inte åter försätta oss i ett sådant läge. Det ökar behovet av överblick. Ett viktigt argument för det nya planeringssystemet är just att undvika att sådant händer igen som hände 1968. Vi skall ta seriöst på detta förslag. Vi skall möta det med öppenhet, förklara oss villiga att tillsammans med regeringspartiet sätta oss in i det, se vad det går att få ut för gott ur detta planeringssystem, se vilka möjligheter det öppnar för en vidare debatt och för riksdagen att komma in. Jag tror att den öppenheten, om den finns på båda sidor, bör kunna leda till resultat. Såsom det i dag är har regeringen inte i något sammanhang förklarat hur riksdagen och parlamentarikerna skall komma in. Jag kunde uppfatta detta negativt, alltså att regeringen inte tänker att riksdagen skall komma in. Men låt oss tolka det positivt, alltså att man från regeringshåll inte har sökt låsa detta utan att riksdagen själv får uttala hur den vill komma in i planeringssystemet. Jag hoppas då på en seriös och framåtblickande debatt i den frågan när vi har att fatta beslut under hösten. Då kan intentionerna bakom det nya planeringssystemet skapa just ökad överblick och bättre möjligheter för oss att ta ställning till de stora och långsiktiga frågorna. Ta det gärna såsom en inbjudan, herr försvarsminister, att vi ser det nya systemet så och finner det angeläget att komma in i det på ett så tidigt stadium som möjligt. Då uppfattas det inte av oss såsom särskilt meningsfullt att begära revisioner av försvarsbeslutet för de resterande två åren.

Herr talman! Vad beträffar de stora frågorna i detta sammanhang är det ganska självklart att det inte bara gäller för riksdagen att anvisa så stora belopp som möjligt utan också att pengarna kommer till så god användning som möjligt, d.v.s. att onödiga kostnadsfördyringar och slöseri undviks. Kan denna samhällets självklara strävan uppnås genom den nya planeringsordningen, så tror jag att vi alla är ense om att detta är ett gott förslag. Vad sedan gäller den lilla detaljen i det stora sammanhanget konstaterar jag att såväl herr Bengt Gustavsson på utskottets vägnar som försvarsministern har sagt att det inte går att nu ytterligare öka värnpliktsförmånarena. Jag har inte kunnat acceptera det synsättet förut, och jag kan det fortfarande inte. Vi får väl fortsätta att diskutera dessa ting. Jag har egentligen begärt ordet för att liksom herr Lindblad till statsrådet få framföra den stora tillfredsställelsen över att femdagarsvecka i princip kom mer att införas i höst. Jag framställde förra hösten en enkel fråga om den saken, och jag är nu mycket tacksam över att problemet ser ut att kunna lösas. Vi får, som sagt, hålla diskussionen levande om de värnpliktigas ersättning för det arbete som de utför. Jag vill nämna att naturligtvis skall den kontanta delen av lönen vägas mot de sociala förmånerna, t.ex. resor.

Herr talman! Herr Virgin vidhåller att vår relativa försvarseffekt nedgår, dock utan att med ett enda ord kunna inför kammaren bevisa detta. Det är påståenden som hänger i luften och som herr Virgin av gammal vana upprepar. Nu åberopar herr Virgin våra militära experter. Jag har i varje fall inte uppfattat att överbefälhavaren delar herr Virgins mening. Överbefälhavaren — och bakom honom hans militära experter — har påvisat att vi genom 1968 års försvarsbeslut har full handlingsfrihet ända fram till mitten av 1970 talet. Under den period som vi befinner oss i förstärks det svenska försvaret för varje år tack vare stor upphandling av modern krigsmateriel under åren före och efter 1968 års försvarsbesiut.

Om den relativa försvarseffek ten ändras beror ju på vår omvärlds sätt att handla i fråga om militära rustningar.

Ett sådant tillmötesgående är inte nödvändigt, eftersom vi redan om några år tvingas att fatta mera långsiktiga beslut och denna planeringsnivå enligt medgivande får användas i form av beredskapsplanering. Herr Virgin och även herr Lindblad tog upp frågan om de pågående miljöstudierna och den pågående perspektivplaneringen. Herr Virgin ansåg — jag uppfattade honom så — att vi borde ha publicerat Kungl. Maj:ts direktiv till ÖB för någon tid sedan. Det kunde vi inte göra, men vi förbereder att ge publicitet åt både resultatet av Miljöstudier och Perspektivplaner och resultatet av de studier som pågår inom olika arbetsgrupper. Vi har för avsikt att från och med i höst ända fram till år 1972 ge ut skrifter som ger offentlighet åt så mycket vi kan av detta arbete.

Det är de tre punkter som jag anteck nade, och jag måste säga att herr Virgin inte kunnat belägga i varje fall påståendet att vi nedrustar och att försvarets relativa effekt nedgår. Jag har redan svarat herr Lindblad på frågan om offentliggörandet av materialet från de omfattande utredningar som pågår, och jag tror att det får räcka.

Herr talman! Försvarsministern säger att jag av gammal vana bara upprepar påståenden om att försvarseffekten nedgår men att jag inte på något sätt försöker bestyrka mina uttalanden. Det är inte riktigt. Jag försökte visst i mitt huvudanförande belysa vad jag stödde mig på. Däremot måste jag säga att jag tycker att försvarsministern ständigt upprepar en försäkran om att vår försvarseffekt inte minskat, men några bevis för detta har vi knappast hört. Det enda försvarsministern gjorde var att hänvisa till överbefälhavarens uttalanden. Jag skall be att få citera precis vad denne säger i sina petita till försvarsdepartementet. Där förklaras att ”det minskade utrymmet för kompletteringar leder till att 1968 års försvarsbesluts ambitioner vad gäller nyanskaffning av materiel inte kan uppfyllas”. Och vidare: ”Krigsmaktens materiella och delvis även personella standard efter försvarsbeslutsperioden kommer därigenom att bli lägre än vad som avsågs i försvarsbeslutet.” Sammanfattningsvis kan överbefälhavaren konstatera ”att utvecklingen i planeringsnivån leder till en i förhållande till utvecklingen i de viktigaste omgivande länderna successiv urholkning av den kvantitet, kvalitet och uthållighet som krigsförbanden innehade 1967”. Överbefälhavaren har därför begärt att få verkställa planeringen på den s.k. fortsättningsnivån. Det har försvarsministern avvisat med en mycket egendomlig motivering i propositionen. Försvarsministern säger där, att erfarenheterna från föregående försvarsbeslut, då man arbetade efter två alternativa planeringsnivåer, inte är goda. Han förklarar inte hur det kan vara bättre, som man nu gör, att arbeta efter tre olika nivåer. Vidare säger han att man under den förra perioden vidtog åtgärder som bara passade in i den högre nivån och att därför planeringen behövde ändras radikalt i samband med 1968 års beslut. Ja, det är riktigt, men det var verkligen inte planeringens fel, och det var inte egendomligt heller. Den högre nivån vid 1963 års försvarsbeslut skulle, när det gällde inriktningen och åtgärder som skulle vidtagas under perioden, vara anpassade efter den högre nivån. Så löd beslutet. Det beslutet kan bara karakteriseras som felaktigt och ogynnsamt om man redan 1963 hade bestämt sig för att inleda en nedrustning, men det hade man väl inte, försvarsministern? Sedan säger försvarsministern att jag påstår att man, oavsett den militära utvecklingen i omvärlden, skall upprusta. Det har jag inte sagt och självfallet inte heller menat. Jag ber att få hänvisa till mitt tidigare anförande. Vi bedömer emellertid den militära utvecklingen i omvärlden så att vi inte kan nedrusta. Kan försvarsministern verkligen göra en annan bedömning?

Herr talman! Vi kan inte nedrusta i nuvarande läge. Det är alla överens om. Herr Virgin påstår att vi gör det. Jag står här och framhåller att vi inte gör det. Herr Virgin åberopar överbefälhavarens yttrande, som jag har haft framför mig hela tiden här i kammaren. Som herr Virgin upptäcker om han läser det noga och jämför med vad som står i propositionen är det så att vi i 1968 års beslut delade upp försvarskostnaderna under fyraårsperioden i s.k. grundutgifter och s.k. kompletterande utgifter. Överbefälhavaren anser att grundutgifterna under beslutsperioden har ökat mer än tänkt. Därmed minskas naturligtvis s.k. kompletterande utgifter på materielsidan, pengar som i första hand skall användas till nya vapensystem o. s. v. Men jag har ju påvisat i propositionen att överbefälhavaren och försvarsdepartementet har olika syn på vad som är grundutgifter och kompletteringsutgifter. Jag skall inte trötta kammaren med att i detalj gå igenom den lista av anslagsposter som försvarsstaben eller överbefälhavaren har velat föra till kompletteringar, medan de i själva verket redan vid försvarsbeslutets fattande fanns upptagna som grundutgifter.

Jag vill påstå motsatsen, herr Vigin. I stället för urholkning har innehållet i vår krigsorganisation även sedan 1967 hela tiden fått förstärkningar.

Då skulle vi inte orka med att inom de tre försvarsgrenarna i krigsorganisationen ha så mycket materiel. Men det är en annan sak, och det har vi inte fattat beslut om. I de miljöstudier och framför allt den perspektivplanering som pågår ger vi ju nästa försvarsutredning utkasten till femtonåriga planer, som dels på längre sikt minskar vår krigsorganisation, men dels också på längre sikt väsentligt ökar vår krigsorganisation. Med hänsyn till det rådande internationella läget och med hänsyn till hur vi om något eller några år bedömer riskerna för krig blir det möjligt för en parlamentarisk utredning och för riksdagen att bestämma sig för en utveckling av vårt försvar i enlighet med dessa planer. att enligt hans uppfattning flertalet röstat för ja-propositionen. att erforderliga medel för den ökade värnpliktslönen genom omdisposition av materielanslagen måtte kunna erhållas inom den kostnadsram som anvisats av riksdagen,